Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1985/86:26 behandlas vissa skogspolitiska frågor och då speciellt den volym skogsavverkningen nu har. Regeringen har i årets kompletteringsproposition framlagt vissa förslag till åtgärder för att öka avverkningen. För skogsägare gäller de riktlinjer som beslutades av 1979 års riksdag. Enligt detta beslut skall skogsmarken utnyttjas och skötas så, att den ger en hög och varaktig samt värdefull virkesavkastning. 1983 års riksdagsbeslut kompletterade dessa riktlinjer genom införande av skogspolitiska mål med 17 Skogsråvaran är för den svenska samhällsekonomin av mycket stor betydelse. Exportvärdet 1985 var ca 46 miljarder kronor eller drygt 20 96 av Sveriges totala exportinkomst. 300 000 personer är också direkt eller indirekt i arbete inom skogsnäringen. Mot denna bakgrund är det nödvändigt med ett ansvarstagande inom skogsnäringen. Jag konstaterar att avverkningarna i skogsbruket under det senaste året legat 10-15 miljoner m?sk under tillväxten, trots att förädlingsindustrin efterfrågat mer virke i Sverige. Detta har resulterat i ökad import av virke, vilket är dyrt för industrin och medför stora förluster för landet och dess handelsbalans. Allt fler av sågverken råkar i dag i en akut råvarukris. Jag kan generellt påstå att produktionen hålls uppe genom att de råvarulager som sågverken skulle arbeta med efter semestrarna har tagits i anspråk redan i vår. Utbudet av rotposter är också mycket lågt. Om inget mycket snart händer som förbättrar situationen, torde flera förädlingsindustrier få slå igen till hösten. Resten får arbeta med reducerad kapacitet. Jag anser att skogsoch markägarna måste ta sitt ansvar så att strukturen i vår värdefulla skogsindustri inte allvarligt skadas. Detta skulle innebära att skogsbrukets lönsamhet långsiktigt försämras, att åtskilliga av våra mindre tätorter definitivt blir glesbygd och att våra skogsbygder blir virkesfångstområden för enstaka stora företag som har haft kapacitet att överleva krisen. En av anledningarna till att vår sågverksindustri har varit framgångsrik är att den har satsat på stora råvarulager, så stora att de har kunnat konkurrera effektivt när kontrakt med köpare av den sågade varan har upprättats. En förutsättning är då att råvaran är tryggad. Ett modernt sågverk med rationell försäljningsorganisation kan inte fungera med ”korta” råvarulager. Således är redan små råvarulager en allvarlig situation. I den situationen befinner vi oss i dag. Enligt min mening bör därför åtgärder snarast vidtas för att råda bot på den onödiga och för det svenska hushållet dyrbara bristsituationen. Sakkunnigt folk inom skilda delar av skogsnäringen är överens om vilka ägarkategorier som står för den övervägande delen av underavverkningen. Det är varken storskogsbruket, privat eller statligt, eller de privata skogsägare som bebor sina fastigheter. Dessa ägarkategorier sköter sina skogar bra och avverkar över en tidsperiod i takt med tillväxten. Den grupp som nästan ensam svarar för glappet i skogsbrukets råvaruförsörjning är de skogsägare som inte bor på eller i anslutning till sin skogsfastighet och/eller inte är beroende av att bruka och sköta skogen för sin försörjning. I periferin finns också problemfastigheter av oftast mer temporärt slag ägda av dödsbon. Den svenska skogen är en nationell resurs och därmed inte bara en angelägenhet för ägarna. Som nämnts tidigare svarar skogsnäringen för de i särklass största exportinkomsterna. Den är av avgörande betydelse för vår välfärd och för vår framtida ställning som industrination hur den svenska skogen sköts. Denna påtalade misshushållning måste undanröjas. Herr talman! Om inga åtgärder sätts in ökar den regionala obalansen med mera glesbygd och större arbetslöshet. I exempelvis Kalmar län, där avverkningen är mycket under tillväxt och efterfrågan, ökar obalansen samt utflyttningen från länet bl.a. på grund av detta oansvarigt låga samhällsansvar som skogsägarna visar. Herr talman! Enligt min mening bör regeringen komplettera de ekonomiska styrmedel som redan finns, i syfte att uppnå ett fullständigt tillvaratagande av den årliga tillväxten i de svenska skogarna, innebärande ett absolut nödvändigt tillskott på minst tio miljoner m?sk per år till den svenska skogsindustrin.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att inlåta mig i en diskussion vid detta tillfälle. Denna debatt har vi nämligen fört tidigare. Jag vill bara till Bengt Kronblad säga att bilden är betydligt mer komplicerad än som han ger uttryck för. Vi måste få en betydligt mer nyanserad bild även när det gäller virkesvård m.m. än som herr Kronblad ger uttryck för. Misshushållning, oansvarighet, osv. tror jag att man skall tala litet mer försiktigt om. Vi är väl införstådda med problemen, och alla skogsägarkategorier är beredda att gemensamt arbeta för en lösning. Sådana inlägg och angrepp som Bengt Kronblad gjorde ger inte någon stimulans. När Bengt Kronblad talar om ekonomiska styrmedel i fråga om detta vet vi var han står, men jag tror att skogsnäringen börjar fundera litet.
Herr talman! Jag måste säga till Sven Eric Lorentzon att jag djupt beklagar hans inställning att vi i vårt land inte skall agera med politiska beslut, med ekonomiska åtgärder i form av t.ex. stöd till skogsvårdsstyrelsen och stöd till andra aktiviteter när det gäller skogsvård samt med skogsplaner som är nödvändiga för att öka avverkningen av skogar tillhöriga dem som icke bebor sina fastigheter och icke är aktiva. Jag förutsätter att Sven Eric Lorentzon inte ställer sig bakom dem som jag i mitt anförande räknade upp, dvs. de som icke är aktiva i skogsbruket. De skall också ta sitt samhällsansvar. Det är vad jag anser och vad jag framfört här men som Sven Eric Lorentzon kanske inte klart uppfattade.

Herr talman, ärade riksdagskolleger! Riksdagens ålderspresident, Ingemund Bengtsson, kan vid detta tillfälle knappast utöva den del av ålderspresidentens plikter som innebär att tacka talmannen. Därför är det min uppgift, herr talman, att å allas våra vägnar framföra ett varmt tack till Er och vice talmännen för det fina arbete Ni utfört under detta gångna riksmöte. Att vara talman innebär att leda sammanträden i riksdagen. Det innebär också att ansvara för riksdagens förvaltning och planlägga riksdagens arbete. Ni gör detta på ett mycket skickligt sätt. Vi är alla mycket tacksamma för det. Men Ni, herr talman, har dessutom att utöva representation, att företräda oss alla, företräda svenska folket hemma och utomlands. De som har haft förmånen att följa Er, herr talman, när Ni representerar det svenska folket är imponerade över den stora skicklighet och den värdighet med vilken Ni företräder oss. Det kommer att vara många representativa uppgifter även denna sommar. Trots det hoppas jag att det skall bli tid över för vila och avkoppling. Kära kammarledamöter! Tack ni alla för detta riksmöte och ha en trevlig sommar! Vi ses igen när höstlöven faller.
Jag tackar Stig Alemyr. Jag förklarar 1985/86 års riksmöte avslutat.